Herr talman!

Jag har fattat saken så, att motionärerna vill få en sådan ändring till stånd där hänsyn tas även till andra skäl.

Men den frågan får vi väl skjuta på.

Herr talman! Som herr Levin sade är det inte någon stor skillnad mellan utskottet och reservationen. Men det är väl att krångla till postgången om man i reservationen tänker sig att Kungl. Maj:t skall ge uppdrag åt skogspolitiska utredningen att ta hand om ärendet och vi går direkt till skogspolitiska utredningen. Skogspolitiska utredningen har nämligen kontakt med dessa frågor genom att den har särskild anledning att se på glesbygdsproblemen — hur man skall klara ekonomin i glesbygderna. Delägandet i allmänningsskogarna är av största betydelse för småbruken i Norrland. Skogspolitiska utredningen har hand om frågan hur man skall effektivisera skogsbruket bl.a. på dessa fastigheter. Den har alltså att utreda ärenden som ligger nära detta område. Den har inte lagstiftningen om hand, men skall utreda dessa frågor. Därför har vi gått direkt till utredningen. Herr Levin anser att vi skall gå till skogspolitiska utredningen via Kungl. Maj:t.

Herr talman! Vid årets början väcktes ett motionspar, som i jordbruksutskottets utlåtande nr 35 nu föreligger till behandling. Frågan gäller avgiftsfritt tillträde till Kullaberg. Utskottsmajori tetens ställningstagande har föranlett att en reservation har fogats till utlåtandet. Detta är ett från det allmännas synpunkt viktigt principiellt problem. Man har velat ta upp frågan huruvida i framtiden tillträdet till natursköna platser och fritidsområden skall vara avgiftsbelagt. Under senare år har den ökade fritiden ställt allt större krav på en god tillgång på fritidsoch strövområden. På skilda håll pågår nu inventeringar av de tillgångar som finns, bl.a. i Skåne. Vi har betecknat detta som en viktig uppgift. I de befolkningstäta delarna av vårt land är problemen mer överhängande och oroande än på andra platser. Speciellt gäller detta inom de regioner där utvecklingen sker snabbt och miljön förändras i allt raskare takt. Det finns i vårt land en stark önskan att slå vakt om allemansrätten. Genom umgänget med denna har vi lärt oss att vara rädda om den. När det gäller det område som vi här talar om har det i utskottsutlåtandet ansetts nödvändigt framhålla att detta område vårdas väl, vilket vore liktydigt med att man inte skulle vidtaga några speciella åtgärder. Jag vill framhålla att vi inte har någon annan uppfattning beträffande områdets skötsel än utskottsmajoriteten. Skötselfrågan är alltså inte anledning till att motionen tillkom. Enligt min mening kan det inte bestridas att det i vissa punkter råder oklarhet i principiellt viktiga ting. Således borde allemansrätten här också komma till uttryck på så sätt att allmänheten i så stor utsträckning som möjligt beredes tillfälle att komma till de attraktiva och natursköna områdena, speciellt på detta Kullaberg. Allemansrätten har sedan gammalt betraktats som en tillgång i vår lagstiftning. På senare tid har den mer och mer kommit i förgrunden genom allmänhe tens behov och starka intresse för dessa saker. Efter det att vägen fram till berget och fyren en gång var fri har det gjorts ett kontrakt om en farbar väg dit. Det är tvivelaktigt om det föreligger legala möjligheter att som nu skett avstänga allmänheten från fritt tillträde till området. Med den reservation, som fogats till utskottsutlåtandet, har vi velat hemställa om utredning av frågan om allmänhetens rätt att utan avgift få passera in på området, särskilt som staten i detta fall har betalat arrende för att ge passagerätt fram till berget. De förhållanden som här råder är således mindre tillfredsställande. Vad reservanterna begär är att man skall ta upp dessa frågor till granskning. Det finns starka skäl för att man gör den begärda utredningen och att frågan blir föremål för allsidig belysning. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen av herr Johanson i Västervik m.fl.

Herr talman! Det är en otacksam uppgift att tala för motioner som, när de gäller jordbruksutskottets arbetsområde, vanligen behandlas mitt i natten. Jag förstår att kammarens ledamöter efter två dagars debatt är mest betjänta av att snabbast möjligt bli färdiga. Jag skall därför inte gå in på sådana detaljer som jag annars hade tänkt mig. I går uttalades en mycket stor oro över utomparlamentariska aktioner i världen. Jag tror, ärade kammarledamöter, att sådana aktioner ofta inträffar därför att människorna inte riktigt tror på politikerna. De tror inte på en överensstämmelse mellan politikernas gärningar och deras ord. Samtliga partier har uttalat sin sympati för att det skapas bästa tänkbara möjligheter för allmänheten att komma ut i naturen. Då kan det väl inte vara meningen att naturen skall göras till en handelsvara. Ärade kammarledamöter! Jag skall inte längre debattera detta nu. Jag ber endast att få yrka bifall till den väl redovisade reservationen.

Herr talman! Det motionskrav som nu behandlas har två gånger tidigare förelagts riksdagen. Riksdagen har då avvisat detsamma. Detta har skett på grund av remissyttranden, vilka bestämt yrkat avslag. Bland dessa remissinstanser har funnits statens naturvårdsnämnd, länsstyrelsen i Malmöhus län och Fysiografiska sällskapet i Lund. Det är endast förvaltningsutskottet i Malmöhus läns landsting som tillstyrkt. De övriga myndigheter som sysslar med naturvård har som sagt avstyrkt. När nu herr Henningsson i år för tredje gången kommer tillbaka med samma motion, har vi i jordbruksutskottet tillmötesgått honom så långt att vi rest ned och studerat Kullaberg för att på ort och ställe skaffa oss informationer om förhållandena där nere. Alla som var med på denna resa var överens om att vi fick se ett sällsynt väl iordninghållet naturområde. Varken herr Björk, reservanterna eller motionären bestrider detta. Lika intressant var det för oss att få träffa representanter för bygden, för kommunen, för länet, fyrvaktarpersonalen och andra.

De människor som har direkt beröring med detta område är helt nöjda med de förhållanden som i dag råder. Då skall det enligt min mening rätt mycket till för att riksdagen skall nonchalera ortsbefolkningens önskemål och mot dess vilja begära att få en ändring till stånd. Jag tror att även de som i egenskap av turister längre ifrån besöker Kulla berg knappast har anledning till missnöje. De får betala 2 kronor 25 öre för att få köra sin bil vägen upp mot Kullaberg, men för denna avgift får man gratis parkering. I priset ingår t.o.m. parkeringsvakt vid bilarna. Man får betala 75 öre per person för att få färdas vägen upp. För denna avgift får man tillgång till ett mycket väl iordninghållet naturområde. Man får använda de serviceanordningar som ägarna till marken iordningställt, lekplatser för barnen och viloplatser för äldre, badplatser etc. Såvitt jag begriper rör det sig om en relativt liten avgift, men den är ändå tillräcklig för att hålla bilburna och andra vandaliserande grupper borta från området, så att de inte förstör den ordning som där finns. Det var inte minst detta som ortsbefolkningen befarade om man slopade den blygsamma avgift som nu gäller. De som äger marken här uppe uppbär inträdesavgifterna men bedriver ingen verksamhet i vinstsyfte. Det är fråga om en rent ideell verksamhet. De pengar som kommer in användes för att hålla såväl området som serviceanordningarna i ordning. Under sommartiden avlönar man elva personer för att hålla området i det skick det bör vara. Vi vet att det finns områden som ägs av andra, ja, till och med områden som ägs av staten — domänverket — där man också tar upp inträde men där denna inträdesavgift är betydligt högre än den som upptas i Kullaberg. Jag frågar mig: Vad vill egentligen reservanterna? De vill ha en utredning därför att detta gäller principiella frågor. De vill ha en ändring i det förhållande som nu gäller. Jag ifrågasätter om man bör utreda något som i dag sköts utomordentligt väl i privat regi och vilket bygdens befolkning inte önskar någon ändring av. Har herrar reservanter egentligen tänkt igenom konsekvenserna av sitt yrkande? Om det av principiella skäl görs en utredning av frågan huruvida man över huvud taget skall ha rätt att ta avgifter för att folk skall få använda parkeringsplatser, serviceinrättningar etc. — ty det är ju sådant pengarna går till — då blir konsekvensen den att det kommer att gälla även andra markägare som på samma sätt tar avgifter för användande av ett iordningställt område. Låt oss säga att domänverket har iordningställt en campingplats och tar betalt för användandet av den. Skall det inte principiellt falla under samma bedömning? En kommun som anordnar campingplatser och parkeringsplatser tar också avgifter. Såvitt jag förstår är skillnaden hårfin. Ser man det ur principiell synpunkt måste nog herrarna erkänna att om rätten till avgiftsbeläggning i förevarande fall slopas så måste även andra markägare låta bli att ta betalt samt utan avgift för allmänheten upplåta sådana platser som iordningställts. Om det skulle bli så som herrarna vill ha det, nämligen att man förbjuder ägarna att ta denna avgift, vad händer då? Jag skulle tro att då är vederbörande inte längre intresserade av att hålla naturområdet i ordning. Det får de inte råd till. Man har full rätt att ta betalt för parkeringsplatserna, och man har också rätt att stänga dem. Man kan inte parkera på vägen, och det är bara på vägen som herrarna vill ha fri färd. Marken äges av privatpersoner som har rätt att disponera den. Jag skulle tro att serviceanordningarna inte heller upplåtes. Dem har man också rätt att stänga, om man så vill. är detta vad herrarna syftar till? Jag tror inte att herrarna har tänkt igenom vad som skulle komma att inträffa, därest reservationen eventuellt skulle komma att bifallas. Första kammaren har med betydande majoritet avslagit den, och jag förmodar att det kommer att gå på samma sätt här. Jag tror att det är riktigare att de personer som kommer till Kullaberg och vill njuta av ett verkligt vackert, mycket välskött och fint område får betala denna lilla avgift. Den skall betalas av någon, och de som kommer dit och betalar är i inte obetydlig utsträckning utlänningar, som mycket väl kan betala oss för att vi håller i ordning ett vackert område åt dem.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

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har faktiskt rätt goda anlag för demagogiska utläggningar, när han påstår att det kostar 2 kronor 25 öre att få tillträde till området. Kommer man i bil till Kullaberg och har familjen med sig kostar det 6 kronor att få komma upp till toppen av berget. Därtill kommer — och det är den frågan vi vill ha utredd — att staten köpte detta område vid toppen av Kullaberg redan 1842. Genom köpekontraktet fick man rätt till farbar väg genom säljarens ägor. För detta betalar man varje år ett arrende, som enligt 1965 års penningvärde uppgår till 1 012 kronor. Trots detta tar bolaget betalt av de svenska medborgarna för att de skall få färdas på vägen. Det är så det ligger till, herr Hansson i Skegrie. Ingen har gjort gällande att man ej skall få ta betalt för parkeringsplats. Men det strider mot all lag och ordning att stänga av en väg som legat där den legat i 400 år. Denna avstängning har bolaget gjort utan något som helst tillstånd. Att länsstyrelsen i Malmöhus län känner sig generad bör man inte förvåna sig över, eftersom den inte ingripit i tid och sagt ifrån att något sådant inte får förekomma. När man säger att de lokala intressenterna inte haft någonting att invända får man inte vara så blåögd att man inte förstår deras inställning. De har konstaterat att stora belopp betalas av andra kommuners invånare, medan den egna kommunens invånare har fritt tillträde till området. Hade herr Hansson väntat sig att de skulle känna sig missnöjda med det förhållandet? Men vi är missnöjda med att markägaren, trots att staten köpt en rätt, till vilken hör ett vägservitut, och därtill betalar arrende varje år, ändå stänger av vägen och tar betalt av var och en som använder den. Parkeringsavgifterna har jag ingenting emot. Men man skall inte gå på sådana här saker och låta enskilda avstänga en väg till ett vackert område. Vad vi vill ha utrett är äganderättsförhållandet och statens — och därmed de svenska medborgarnas — rätt att använda vägen.

Herr talman! Herr Henningsson skall inte försöka inbilla kammaren att detta är svenska statens område. Staten har köpt ca 7000 kvadratmeter, på vilket man har byggt en fyr. Det är inte det området folk söker sig till; det är i huvudsak inhägnat. Den övriga marken, som utgör det vackra naturområdet, ägs av AB Kullabergs Natur, som är ett privat bolag och som i sin tur upplåtit området till Fysiografiska sällskapet i Lund som bedriver vetenskapliga studier och skyddar växtoch djurvärlden där. Herr Henningsson ville göra gällande att staten skulle ha köpt vägen och betalt för den. Vem som äger vägen är diskutabelt. Frågan är om inte vägen är privat mark. Men staten har genom ett servitut fått rätt att använda den. Vägen sköts alldeles utomordentligt. Fyrpersonalen talade om för oss att när man på vintern skulle till och från sin fyr så var vägen över detta område alltid farbar; när man kom ned till det område där det allmänna tog vid var vägen däremot många gånger icke farbar — den var inte längre plogad. Jag tycker att det är litet förmätet av herr Henningsson att vifta bort uttalandet av länsstyrelsen i Malmö. Det är dock länsstyrelsen som i mycket stor utsträckning har hand om naturvården. Den person som skrivit under länsstyrelsens yttrande i detta ärende är säkert känd inte bara i denna kammaren utan över hela vårt land som en man som vill ta vård om naturen. Han har skrivit att han anser att detta område vi diskuterar inte kan skötas bättre än som sker just nu. Det finns alltså mycket få personer som står bakom herr Henningssons krav på en ändring på denna punkt. Herr Henningsson sade att han ingenting har emot parkeringsavgifterna. Om man öppnar vägen kan man ju i stället fastställa vilken parkeringsavgift som helst. Det har herr Henningsson tydligen ingenting emot.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Jag vill bara klargöra att enligt gällande kontrakt har staten köpt rätten till farbar väg upp till Kullens fyr. Jag tycker ändå att det är att gå litet väl långt, herr Hansson, om man tar fram det resonemang som den fyrmästare som här nämnts förde, nämligen att det var så god väg på vintern. Tycker verkligen herr Hansson att det är riktigt att de som på sommaren besöker fyren skall betala sådana avgifter att bolaget därmed kan hålla farbar väg för dem som är statens tjänstemän och som på vägen skall färdas till sitt arbete? Tycker verkligen herr Hansson att detta är ett riktigt handlingssätt? Om det har lämnats ut servitutsrätt som gäller en väg, finns det ingen möjlighet för markägaren att egenmäktigt bestämma vem som skall släppas fram på vägen och vem som inte skall släppas fram. Den som har servitutsrätt som gäller en väg till hans egen tomt kan inte hindras från att ta emot besök av personer som anlitar denna väg — i varje fall bör inte markägaren ha rätt att bestämma vilka besökare som får använda vägen. Det är dessa egendomliga förhållanden som vi vill ha utredda. Jag tycker inte att herr Hansson har anledning att vara rädd för att någonting otillbörligt skulle ske, om en utredning kom till stånd, under förutsättning att han känner med sig att han har rätt.

Herr talman! Jag anförde exemplet beträffande vinterväghållningen för att visa att bolaget även under vintern sköter sina uppgifter när det gäller väghållningen på ett utomordentligt förnämligt sätt. Det är möjligt att väghållningen inte blir så mycket bättre, om samma personer som sköter vinterväghållningen på andra sidan gränsen skulle få sköta hela detta område. Herr Henningsson säger, att det inte finns någon anledning för mig att vara rädd för att denna fråga utredes. Flera av herr Henningssons partivänner i utskottet drog sig emellertid för att begära en principiell utredning med hänsyn till de konsekvenser som detta i övrigt skulle få. Det gäller ju här inte bara det lilla avgränsade område som vi nu diskuterar, utan liknande förhållanden måste föreligga över hela landet oavsett vem som är jordägare.

Herr talman! Vi diskuterar nu Kullabergsmotionen och det utredningskrav som där framställes. Herr Hansson i Skegrie säger själv att det är diskutabelt vem som äger vägen, och under sådana förhållanden anser jag det också motiverat att un dersöka lagligheten i åtgärden att avstänga vägen. Jag vill erinra om att förvaltningsutskottet i Malmöhus län tillstyrkte motionen när den första gången lades fram. Herr Hansson diskuterar huruvida området kan göras så lättillgängligt att man inte behöver erlägga någon avgift för att komma in där och förutskickar då, att området genom en sådan utveckling kan råka ut för vandalisering. Men inte bär vi väl avgiftsbelägga våra fritidsområden och natursköna områden för att hindra folk att komma in och därmed, som herr Hansson säger, undvika vandalisering eller förstörelse. Vi har ansett att man här bör ta ställning i en principiellt viktig fråga. Enligt vår mening finns det all anledning att man tittar på ärendet och låter utreda det. Om herr Hansson har alla de starka argumenten på sin sida, så som han här försökt göra gällande, förstår jag inte heller varför han skulle vara rädd för en utredning. Jag vill hemställa om bifall till vårt förslag.

Herr talman! Herr Björk sade att man väl alltid kunde pröva vem som äger denna väg. Enligt mitt förmenande äger icke staten vägen. Men jag tycker att det är en så pass begränsad fråga, att man kan undra om riksdagen skall begära tillsättandet av en utredning för denna sak, särskilt som det inte är någon ekonomisk angelägenhet — eller någon angelägenhet av annat slag heller. Området sköts nämligen utomordentligt förnämligt. De besökare som kommer dit får gratis använda alla de serviceanläggningar som man har gjort i ordning där uppe. För dem betyder avgiften 75 öre praktiskt taget ingenting. Jag tror också att vem som helst mycket gärna erlägger 2 kronor 25 öre för en bil, när man har den under bevakning på en parkeringsplats.

Herr talman! Jag är medveten om att herr talmannen och kammarens ledamöter håller mig räkning för om jag fattar mig mycket kort. Låt mig bara säga till herr Hansson i Skegrie att både reservanterna och motionärerna delar herr Hanssons uppfattning i fråga om skötseln av detta område. Det har aldrig varit några diskussioner om den saken. Det är ett välskött område. Jag var visserligen inte med där nere när ni var där, men jag har haft tillfälle att bese detta område tidigare och jag vill gärna instämma i uttalandet angående skötseln av området. Men vad är det som vi egentligen anser vara det avgörande i detta sammanhang? Jo, det är att det är en principfråga, nämligen om man skall behöva betala för att komma in på ett område där människorna kan få avkoppling. Det är ju inte bara de som har bil som får betala avgift. även de som går får betala, visserligen bara 75 öre, men de måste ändå betala för att få komma in. Det är så, herr Hansson i Skegrie, att en privat markägare i detta land inte kan få stänga av en skogsväg, om den leder till ett område som är lämpligt ur rekreationssynpunkt. Det har riksdagen fattat beslut om för två år sedan. Markägaren har emellertid rätt att få 70 procent i statsbidrag till vägen, om den kan betraktas som fritidsväg. Markägaren är alltså skyldig att låta den vägen vara öppen för att människorna skall kunna komma fram till just det området utan ersättning. Herr Hansson i Skegrie sade vidare att man tar betalt då det gäller andra områden och nämnde självfallet bl.a. domänverket, ty det skall ju nämnas i sådana här sammanhang. Jag vet inte om herr Hansson i Skegrie har något intresse av att åka till Östergötland och se på Omberg. Där skulle han få en alldeles utomordentlig utsikt över den förnämliga Östgötaslätten, där vi, som jag många gånger framhållit, skulle få betydligt större skördar än skåningarna om vegetationsperioden vore lika lång som Skånes. Om herr Hansson har lust kan han komma ned till Omberg. Där togs det tidigare en avgift på 3 kronor per bil men den är nu borttagen, och alla har rätt att passera inom området. Det är litet konstigt att herr Hansson säger att man utestängt gangsterna från Kullaberg bara därför att man där har en avgift på 2:25. Men jag har inte hört att det kommit några gangster upp till Omberg sedan avgiften slopades. Säkerligen har de möjligheter att komma dit oavsett om inträdet är avgiftsbelagt eller ej. Jag menar att man, som vi gjort, bör anlägga principiella synpunkter på denna fråga, ty vi tycker det är orimligt att kräva en avgift för att låta någon komma in på området. Herr Hansson i Skegrie sade att ingen vet vem som äger denna väg, men då vore det givetvis av intresse att få reda på det genom en utredning av det slag reservanterna hemställt om. Om jag inte känner herr Henningsson alltför dåligt kommer den här motionen tillbaka, herr Hansson, och då får vi en ny debatt — jag hoppas litet tidigare på natten än nu. Herr talman! Jag ber att få yrka bifal till reservationen.

Herr talman! Jag har i princip ingenting emot att repetera detta ärende varje år, om herrarna så önskar. Men då tycker jag att vi skall ha den debatten på annan dag, t.ex. en måndag eller en lördag. Herr Persson i Skänninge sade att riksdagen har förklarat att man får färdas över väg som går tvärs igenom ett privat område. Javisst. Men om man förbjuder markägaren att ta upp den avgift jag talat om, så har heller ingen rätt att använda de serviceanordningar som finns i området, t.ex. lekplatser, vilsoffor och andra bekvämlighetsanordningar. Vad sedan domänverket beträffar tog jag upp den saken därför att en partivän till herr Persson i Skänninge som mött upp som representant för kommunen — han är landstingsman och mycket betrodd — allvarligt tillhöll oss att inte röra vid det område det här gäller. Det var han som talade om domänverket och det är från honom jag har den uppgiften. Han sade att i ett område som han besökt — det kan göra detsamma var det ligger — tog man 5 kronor i inträde, och det var inte alls lika välskött som det område det här gäller som man får tillträde till för 2 kronor 25 öre för sin bil.
Herr talman! Jag vill bara påpeka för herr Hansson i Skegrie att man inte behöver betala någon avgift alls om man far upp på den väg, till vilken det nu utgår 70 procent i statsbidrag, och sedan vänder tillbaka utan att lämna bilen. Men om man ämnar köra in på Kullaberg enbart för att se på Kullens fyr, måste man betala 2 kronor 25 öre även om man hela tiden sitter kvar i bilen.

Herr talman! Frågor av den art som nu behandlas förekommer ofta i riksdagen. I reservationen, som bygger på en centerpartimotion, föreslås en utredning i syfte att närmare klarlägga orsakerna till ungdomars missanpassning och att i följd därav skall ges riktlinjer åt förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Vi behandlade en liknande motion i våras. Jag behöver inte fråga kammarens ledamöter om ni håller mig räkning för att jag inte gör någon större djupdykning i det här problemkomplexet och drar fram de avarter som förekommer hos ungdomen eller kommer med statistik och annat. Vi kan bara konstatera att det finns ungdomar som inte är bra, som faktiskt är en skamfläck för vårt land och vad värre är fortsätter att vara det även när de är vuxna, till förfång för vårt samhälle. Samtidigt vill jag oförbehållsamt erkänna att den allra största delen av ungdomen är fin, och skam vore ju annars. I reservationen sägs att det är samhällets uppgift att avhjälpa de brister som förorsakar missanpassningen. Men innan åtgärder vidtas måste en utredning komma till stånd; det är reservanternas mening. Det har förekommit vissa undersökningar när det gäller ungdomens missanpassning — det vill jag visst erkänna — men man har, herr talman, inte tagit upp hela problemkomplexet. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är verkligen att beklaga att detta viktiga ärende kommer så sent, ty det är faktiskt betydligt viktigare än vägar och parkeringsplatser på Kullaberg. Jag måste få säga några ord om högermotionen, som fått en mycket styvmoderlig behandling i utskottsutlåtandet. Likväl berör den motionen för vår skola mycket väsentliga frågor — för det första vilka normer som skall vara riktande för den fostran som skolan vill ge och för det andra hur denna fostran skall meddelas. Att skolan skall ge social fostran framhålls i läroplaner och i skollagar, så den saken är klar. Men rent allmänt kan man väl påstå att det fostrande momentet i skolans verksamhet har blivit allt svårare att motivera. En skola som ser som sin uppgift att på ett objektivt och neutralt sätt ge kunskap i skilda ämnen måste ha rätt svårt att få in den dirigerande faktor, det mått av påverkan som fostran alltid innebär. När det gäller undervisning i livsåskådningsfrågor måste läraren presentera olika ideologier utan att förorda någon. De olika beteendemönster som hänför sig till dessa ideologier måste presenteras på samma sätt. Men samtidigt förutsättes både av skolan och samhället på väsentliga punkter ett bestämt beteendemönster för att samlevnaden skall fungera. Ett populärt sätt att klara sig ur det dilemma som uppstår är att hänvisa till att det i all undervisning över huvud taget ligger ett fostrande moment. Det är sant och det framhölls av 1957 års skolberedning. Dess uttalande kan studeras i reciten till ett annat utlåtande som behandlats i dag, nämligen andra lagutskottets utlåtande nr 57. Jag citerar vad skolberedningen anfört: »All undervisning innebär ju i realiteten en påverkan på personligheten, antingen vi medvetet åsyftar det eller inte. Undervisningen har sålunda en fostrande effekt. Men individens fostran är det i grunden väsentligare, och begreppet undervisning måste därför vid en målsättning, som huvudsakligen bygger på värderingar, underordnas begreppet fostran.» Detta uttalande ger också vid handen att begreppet fostran rymmer ytterligare något mer än det moment därav som den allmänna undervisningen ger. Det är alltså väsentligt för skolan att ge konkretion åt de medmänskliga och demokratiska livsnormer som måste vara oundgängliga och gemensamma även i det s.k. pluralistiska samhället om vi alls skall kunna leva samhällsliv. Det är i detta sammanhang som högerpartiet anser att den kristna etiken bör kunna vara en gemensam nämnare, inte bara för kristna bekännare utan också för många andra. I enlighet med vad som är skrivet i slutet av det särskilda yttrande som är fogat vid utskottets utlåtande, nämligen i citatet av ekumeniska nämndens uttalande, anser i varje fall vi att det är ytterst angeläget att finna den codex ethicus som skolan behöver, så att vi vet vad vi vill och vart vi syftar med den fostran skolan skall ge. Det vore sedan inte ur vägen att så småningom på skolschemat införa undervisning i etik i likhet med vad som är fallet i flera romanska länder. Mycket i dagens situation talar i varje fall för en sådan undervisning. Till dess, herr talman, har jag bara att yrka bifall till reservationen vid punkten 2 med livligt instämmande i det särskilda yttrandet och ett beklagande av att man inte haft ambitionen att göra detta yttrande till en reservation.

Herr talman! Det vore enkelt att bara yrka bifall till utskottets hemställan, och de flesta skulle då säkerligen känna sig befriade. Men jag undrar om det är alldeles riktigt att ständigt behandla dessa frågor så, att de som reserverar sig kan uppträda som om de förde fram en stor sanning men förtrycktes av oss andra och möttes av oförstående. Jag vill därför säga några ord om ärendet. Två motioner har väckts. I center partimotionen konstateras helt enkelt att vi har en del missförhållanden i vårt land: vi har en stor alkoholförbrukning, vi har narkotikaförbrukning, vi har skilsmässor, vi har tidiga havandeskap och vi har många fall av könssjukdomar. Allt detta sätter centerpartiet i sin motion i samband med en långt gående sekularisering. Motionärerna menar att allting skall undersökas och förutsätter då att det skall visa sig att det finns ett samband mellan en mer harmonisk ungdom och en bättre fostrande religion. I denna motion har man alltså, som företrädaren för centerpartiet sade, inriktat sig på att en stor undersökning skall göras trots att man borde vara väl medveten om att många vetenskapliga undersökningar är redovisade här i riksdagen och åberopade när vi har velat avslå liknande motioner och har många frågor under behandling. Ändå drar man sig inte för att begära en allomfattande utredning om ungdomsproblemen. Utskottsmajoriteten har avstyrkt förslaget, och nog tycker jag att motionen är mer välment än genomtänkt. I den andra motionen, högerns, vill man inte ha en utredning. Man vill ha åtgärder för bättre disciplin i skolan, för bättre disciplin vid uppfostringsanstalter och även inom fångvården. Man vill alltså ha åtgärder men man skisserar inte direkt vad som skall göras. Man säger inte att man skall gå tillbaka till agan i skolan eller att man vill ha något särskilt betygssystem. Man säger inte ut någonting av detta, men det framgår ändå av motionen att man bör gå in för hårdare fostran i skola och på andra ställen där det finns ungdom. Men denna motion har högern liksom Övriga partier gått ifrån och så har man hamnat i ett särskilt yttrande, vars höjdpunkt skulle vara att man instämmer i ekumeniska nämndens utlåtande där nyckelordet är codex ethicus. Det är latin och utlåtandet är skrivet av lärda människor. Men vad innehåller det egentligen, vad är det värt? är det inte helt enkelt ett hjälplöst uttryck för en relativt hjälplös situation, där man känner sig akterseglad i den utveckling som ungdomsvärlden är stadd i? Jag tycker att det är så fattigt att ha så stora ambitioner, att vilja så mycket och sedan bara kunna instämma i ett yttrande om codex ethicus. Vad tänker man sig? Tänker man sig en katekes med en massa nya levnadsregler? Tänker man sig att man i skolan kanske skulle ha devisen »Gudsfruktan är vishetens begynnelse» och som i aulan i de gamla läroverken en mängd sentenser? Där kunde ju stå »Frihet, jämlikhet, broderskap», där kunde stå »Åt envar efter hans behov, av envar efter hans förmåga». Eftersom man säger att det inte bara är kristna tankar man skulle samla och ge uttryck åt, skulle man naturligtvis även kunna tänka sig rent socialistiska deviser. Men tror man verkligen att detta skulle göra någon nytta så att man vågar säga som man gör i det särskilda yttrandet, att vi i »arbetet i samhällets fostrande och vårdande verksamhet» skulle få en väsentlig lättnad, om vi hade en sådan regelsamling? Det är alltför enkelt att tro att man kan åstadkomma något på det viset, att tro att en sådan regelsamling skulle bli ett moraliskt styrkebälte och att det skulle medverka till att det blev färre skilsmässor och färre fall av könssjukdomar. Så kan det ju inte förhålla sig. En grundregel för vad skolans fostran vill åstadkomma finns ju i skollagen, men den gör tydligen inte dessa underverk. Vad skulle det stå i denna regelsamling för att den skulle få en sådan effekt? Mig förefaller det som om man helt enkelt sticker huvudet i de egna mjuka fjädrarna för att komma undan det obehagliga. Jag tror inte ett ögonblick att man med en sådan möoralkodex skulle nå ut till ungdomen. Jag undrar om vi inte genom att sammansätta en sådan katekes med grundsatser skulle skärma av oss ännu mer från de ungdomar som vi ville föra på rätt väg.

Det är ju sådana stora världshändelser som gör outplånliga intryck på de unga, kanske rubbar dem i deras säkerhet och djupast sett ofta är orsaken till att de bringas på fall. Naturligtvis kan man nå även modern ungdom helt enkelt med moral. Vi skall komma ihåg att samtidigt som vi märker en del avarter bland ungdomar har vi sällan — åtminstone under min livstid — sett ungdom ha en så klart etisk grund för sina protester. Det är nästan ingen av dem som protesterar som inte gör det med ledning av verkligt radikala grundsatser, t.ex. att man skall vara en jämlike till den som man inte annars riktigt erkänner. Ungdomen har en moral. Däremot tror jag inte att vi får någon hjälp till att förbättra dem som inte själva är gripna på det sättet genom att ställa upp en regelsamling. Mig förefaller det fariseiskt och fullkomligt utan värde — tyvärr. Jag vill beteckna det särskilda yttrandet på samma sätt som jag har betecknat motionen tidigare: välment kanske, men icke genomtänkt. Detta gör att jag yrkar avslag på motionerna. Det gör jag inte bara för att bli av med dem, utan därför att jag tycker att de som har väckt dem borde tänka litet djupare innan de på nytt väcker sådana motioner.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har en förmåga att lägga in mycket i andras yttranden som inte finns där. Jag anser verkligen att det är ett hårt tal att säga att motionen skulle vara fariseisk. Så får man väl inte döma. Jag sade att skolan skall ge fostran åt svensk ungdom. Men vad är det vi fostrar fram? Vad skall vara normgivande för denna fostran? Detta måste man begrunda. Vi anser att vi i läroplanen kan läsa in den kristna etiken och att denna därför skulle kunna erkännas klart och tydligt. Codex ethicus är ingenting att hyckla med; undervisning i etik förekommer på andra håll i världen också, och sådan undervisning behöver inte vara torr och karg. Nog skulle vi kunna uppnå mycket, om vi på ett tidigt stadium kunde föra in denna etik i ungdomarnas värld. Grunden för motionen lades faktiskt vid ett samtal med polischefen i Malmö, som till mig sade att brottslighetens problem förvisso icke kan lösas bara genom att man inrättar nya polistjänster, utan att vad som behövs är undervisning i etik. Det är bedrövligt att möta ungdomar som har gjort sig skyldiga till någon förseelse och finna att de saknar etisk grundval. Där finns det liksom ingen honnörspunkt längre. Förr kunde man säga till en brottsling att detta är inte rätt, här gör du fel, och så skall man inte bete sig. Men nu finns det ungdomar som inte förstår sådant tal. De har förlorat känslan för vad som är rätt och fel. Nog har vi anledning överväga hur vi på ett mera pregnant och klart sätt skall ge social fostran och aktualisera de värden som är omistliga för oss i en demokrati.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm sade att centermotionen är välment men inte genomtänkt. Jag tror att det var en och en halv sida i vårt riksdagstryck som motionen hade till sitt förfogande, och så värst mycket kunde inte rymmas där. Men det väsentliga är inte att hela problemet kom in i motio nen, utan direktiven i en utredning bör väl bli mera fylliga.

Det är givetvis många andra problem som måste vara med i utredningen. Man har en känsla av att vi utreder vissa frågor och kommer fram till ställningstaganden, men vi saknar samordning. Vi tillämpar inte erfarenheterna i deras helhet, vi gör konstateranden, men vi har inget direkt grepp över problemkomplexet.

Herr talman! Jag vill först klargöra en sak som kammarens alla ledamöter kanske inte har uppmärksammat, nämligen att vi har fått ett nytt kartongblad i denna fråga, där folkpartisterna har anslutit sig till ett särskilt yttrande men inte till reservationen. Vi har i princip varit ense beträffande utredningskraven. Att vi avgivit ett särskilt yttrande sammanfaller med att, även om vi var ense beträffande den utredning som utskottet redogör för i sina anvisningar, vi dock skulle ha önskat att utskottet litet klarare hade uttalat en egen mening. Detta är skälet till det särskilda yttrandet. Jag delar alltså inte helt utskottsordförandens mening om frågans ringa betydelse eller att motionen skulle vara illa genomtänkt. Sedan vill jag påpeka att i Mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan, som riksdagen antog 1962, målsättningen på ett utomordentligt bra sätt är klart utsagd och att den inte kunde formulerats bättre.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

Betydelsefullt är att eleverna fostras till hjälpsamhet mot varandra och till villighet att ställa sin förmåga till andras tjänst, när så är möjligt och lämpligt. De ungas känsla av samhörighet och medansvar måste emellertid vidgas utöver gränserna för familj och släkt, kamratkrets och skola till att omsluta allt större samhällsbildningar.» Vid överläggningen i utskottet ansåg vi att detta hade uttryckts på ett så utomordentligt bra sätt att det inte kan sägas bättre. Därför finns det ingen anledning att försöka vidta en ändring i syfte att få fram något bättre, ty det kommer vi inte att lyckas med. Vad som är viktigt är att dessa ord kan så att säga följas ut i praktisk tillämpning. Det är där svårigheterna uppstår, men det ligger utanför riksdagens möjligheter att göra något åt dem. Jag har velat säga detta som förklaring till att man trots reservationer och särskilda yttranden ändå kan företräda samma uppfattning som utskottet. Vi hade önskat en klarare skrivning, vilket vi försökt poängtera genom vårt särskilda yttrande. I sak är vi dock överens, och jag kommer alltså att rösta med utskottet.

Herr talman! Jag begärde ordet innan herr Rimås hade talat. även jag ämnade hänvisa till läroplanen för grundskolan från 1962. Den målsättning som då fastslogs är alldeles utomordentlig, och vi kan stödja oss på den i många sammanhang. Fru Eriksson i Stockholm var, tycker jag, litet orättvis mot Svenska ekumeniska nämnden; för min del finner jag dess uttalande ganska balanserat och riktigt. Vi lever i ett pluralistiskt samhälle, och det är alldeles självklart att olika åsiktsriktningar försöker påverka inte minst ungdomen. Vi måste ta hänsyn till att det finns människor av olika trosåskådningar.

Jag håller med fru Eriksson i Stockholm när hon säger att det naturligtvis inte är så enkelt som att bara sätta upp regler — kanske över skolportarna som man gjorde en gång i tiden. Löste man problemet på det sättet skulle vi beträffande målsättningen kunna nöja oss med att hänvisa till läroplanen för grundskolan 1962. Det gäller emellertid att få ut värderingarna i skolan. Till herr Werner, som representerar högerpartiet, vill jag säga att om vi skulle leva ut de kristna värderingarna i vårt samhälle, får vi nog bli bra mycket radikalare än herr Werner är i samhällslivet.

Herr talman! Det gäller väl här en av de frågor som jag försökte att behandla i går, och jag kan därför i tillämpliga delar hänvisa till det anförande som jag då höll. Jag tycker inte att vi bör vara så rädda för ordet disciplin. Jag förstår att det är många som är det. Herr Wedén yttrade för något år sedan i ett helt annat sammanhang följande mycket tänkvärda ord: »Ju mindre självdisciplin det är i ett samhälle, desto mera kommandodisciplin blir nödvändig». Jag upprepar ofta dessa ord både för mig själv och för andra, och det är skäl i att vi lägger dem på minnet. Vi bör också komma ihåg att ett sådant samhällsliv som vi för egentligen är ganska mycket mot den mänskliga naturen. De små barnen som växer upp är inte på något sätt osjälviska och hänsynsfulla mot sina medmänniskor utan, skulle man väl kunna säga, nästan hundraprocentigt själviska. För att omforma dem till samhällsvarelser behövs det vissa korrigeringar. Och nu är det så underligt skapt här i världen att till och med en del sådana korrigeringar som kan innebära ganska stort våld på den mänskliga naturen inte är så svåra när allt kommer omkring. Det är mera synd om barn som får växa upp utan några normer än om barn som fått anvisning på vad som är nödvändigt. Vi har vissa enkla samlevnadsregler som är nödvändiga för ett ordnat samhällsliv, och när man blir äldre har man kanske åkt fast i banor som inte följer dessa regler. Då blir det värre att göra korrigeringarna, och de unga måste kanske i stället komma under behandling hos fru Erikssons i Stockholm make. Han har inte särskilt stora förhoppningar om framtiden utan har förklarat att han behöver många fler vårdplatser om trenden fortsätter oförändrad; och trenden ser ut att inte bara hålla sig, utan kurvan blir brantare och brantare. Därför tycker jag att motionerna i alla fall är ett hälsotecken, låt vara att motionärerna redan under arbetet med motionerna måste veta att riksdagen och regeringen inte kan göra mycket åt detta lagstiftningsvägen, såsom jag tror att jag framhöll i går. Man får i alla fall hoppas att det då och då kommer sådana här motioner, som visar att riksdagen dock uppmärksammar de fel och brister som påtalas. Jag tycker inte att fru Eriksson i Stockholm, som jag känner ganska väl, gör sig själv rättvisa när hon ger ifrån sig ett sådant utlåtande, där det bara ganska kallt konstateras att så här är det och det är inte någonting att göra åt. Herr talman! Jag tyckte i alla fall att det var roligt att höra fru Erikssons i Stockholm funderingar över vad man skulle kunna skriva. Jag vill poängtera en av de sanna tendenser hon drog fram, nämligen att gudsfruktan är vishetens begynnelse. Vi bör tänka på det litet grand.

Herr talman! Det finns som synes en reservation fogad vid detta utskottsutlåtande. Bakom reservationen står representanter för samtliga borgerliga partier. Reservationen ansluter sig till de motioner som har väckts i anledning av propositionen. Vi som reserverat oss har dock inte kunnat gå så långt som vissa av motionärerna har föreslagit att man skulle göra, utan vi har i huvudsak tagit fasta på ett andrahandsyrkande. I propositionen föreslås att näringsfrihetsförordningen upphävs. Det är i och för sig en händelse som är värd att uppmärksammas och som skulle kunna föranleda ett ganska detaljerat anförande. Jag skall emellertid vid denna tidpunkt avstå därifrån och endast framhålla, att det i praktiken icke torde betyda så mycket om förordningen upphävs eller om den bibehålls. Man kan göra detta konstaterande därför att förhållandena helt ändrats sedan denna förordning tillkom. Vissa regler upptas också i andra lagar, t.ex. i konkurslagen angående handelsregister m.m. Vidare föreslås bl.a. en ny förordning angående tillfällig handel och om rätt för utlänning och utländskt företag att idka handel här i riket. I vissa motioner har det yrkats avslag på propositionen. Det har bl.a. ansetts att det icke föreligger behov av någon ny lagstiftning och att propositionsförslaget skulle kunna motverka de nordiska samarbetssträvandena på om "ådet. Vid utskottsbehandlingen har vi inte kunnat finna denna motivering bärande. För det första kan det dröja ganska länge innan vi når fram till en likartad nordisk lagstiftning, och för det andra är det inte uteslutet att en sådan lagstiftning kan leda till att vi får en mindre liberal förordning här i landet än vi har nu. Däremot synes det oss motiverat att behålla själva näringsfrihetsförklaringen i 1 §i nu gällande förordning. Detta yrkande, som är ett andrahandsyrkande i avslagsmotionerna, har upptagits i den avgivna reservationen. Vi fäster bl.a. vikt vid att man avvaktar den utredning som grundlagberedningen gör i syfte att föra in näringsfrihetsförklaringen i vår grundlag. Vi anser att själva principen om allmän näringsfrihet fortfarande bör finnas uttryckt i författningen. Vi har också ställt det yrkandet i reservationen, där vi endast har gjort en redaktionell ändring i 1 8, föranledd av ändringar i andra här aktuella författningar. Herr talman! Med den anförda motiveringen ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Alexanderson m.fl.

Herr talman! Den uppmärksamme läsaren av förevarande utlåtande har säkerligen konstaterat att jag är den ende borgerlige ledamot som inte står antecknad under den borgerliga reservationen. Jag vill meddela kammaren att detta beror på något tekniskt missöde. Jag är med på reservationen. Med hänsyn till den sena timmen skall jag emellertid inte argumentera i denna fråga utan inskränker mig till att instämma i vad herr Nyberg här anfört. även jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! I motionen II: 1213 har yrkats dels att 31 8 — den s.k. EEC paragrafen — i förslaget till lag om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skulle utgå, dels en motsvarande förändring i lagen om rätt för utlänning och utländskt företag att sluta svenskt handelsbolag eller ingå i sådant bolag. Med hänsyn till den utmärkta motivering, som i motionen lämnats för dessa yrkanden, kan jag inskränka mig till att yrka bifall till motionen II: 1213.

Herr talman! Jag vill först erinra om att reservanternas resonemang gäller en rent formell ändring, som de föreslår skall införas i den nya författningen. Man skall hålla i minnet att utskottet när det gäller att ersätta den gamla lagen med det i propositionen framlagda lagförslaget är enigt i alla avseenden utom beträffande den formella punkt som tas upp i reservationen. Kungl. Maj:t har anfört att de synpunkter som ligger bakom kravet på ett bibehållande av en särskild näringsfrihetsförklaring bättre skulle tillgodoses, om den lagstiftning som efterträder 1864 års förordning grundas på den som självklar uppfattade principen att full frihet råder för svensk medborgare att driva näring o. s. v. Jag tror inte att man behöver gå in på något närmare resonemang om detta. Den som läst utskottets utlåtande är på det klara med att reservanternas yrkande är av rent formell natur. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I den omfattande miljövårdsmotion från vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp som nyligen behandlades av riksdagen återfanns också ett yrkande i anslutning till den fråga vi nu behandlar. I den restes krav på förslag till lagstiftning som förbjuder användning av tjocka svavelhaltiga eldningsoljor för bostadsuppvärmning. Yrkandet kan med det nu föreliggande utskottsutlåtandet sägas ha blivit tillgodosett, men vi anser att det inte har gjorts på ett tillfredsställande sätt. Begränsningen till en svavelhalt av 2,5 viktprocent är bara en etapplösning. Det hade varit önskvärt att naturvårdsverkets förslag till plan för fortsatt begränsning av svavelhalten i eldningsoljor hade antagits av riksdagen. Vissa skäl härför har anförts i motion II: 1227, nämligen att oljeproducenterna därmed skulle ha fått ett klart besked om en från deras sida nödvändig omställning utan någon som helst tidsutdräkt. Det finns också andra skäl, men dem skall jag inte gå in på, eftersom klockan nu är lika mycket som när vi åtskildes i går natt, nämligen snart halv ett. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till motion II: 1227.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag är beredd att medverka till sådan ändring av nuvarande bestämmelser att diabetiker , som med läkarintyg kan styrka sin sjukdom, medges ett generellt årligt skatteavdrag på 1000 kronor för de på grund av sjukdomen fördyrade levnadskostnaderna. Frågan om diabetikernas ekonomiska villkor har behandlats av riksdagen så sent som i våras. I ett yttrande från riksskattenämnden som allmänna beredningsutskottet då låtit inhämta framhölls att diabetikerna regelmässigt kommer i åtnjutande av extra avdrag för nedsatt skatteförmåga efter relativt välvilliga och så långt möjligt likformiga regler. Allmänna beredningsutskottet utgick i sitt av riksdagen godkända utlåtande nr 27 från att avdragsfrågorna bedöms mot bakgrunden av de sjukas totala försörjningssituationen och utan bundenhet vid snäva normer. Därvid påpekades bl.a. att bevillningsutskottet i sitt betänkande nr 27 detta år anfört att bedömningen av avdragsrätten knappast kunde sägas vara restriktiv, särskilt i beaktande av att extra avdrag i vissa fall medgivits i så höga inkomstlägen som 30 000—40 000 kronor per år. Vad interpellanten nu efterlyser är ett generellt avdrag, som skall medges alla diabetiker oavsett deras ekonomiska ställning. Diabetes är emellertid bara en av de långvariga sjukdomar som kan ge upphov till fördyring av levnadskostnaderna. Att i skattehänseende ge denna sjukdom en särställning kan enligt min mening inte vara principiellt riktigt. Vidare finner jag det inte lämpligt med avdrag oavsett inkomstens storlek. Såsom bevillningsutskottet, med riksdagens godkännande, vid ett flertal tillfällen framhållit — senast i våras i fråga som gällde skattelindring för de handikappade — bör den skattskyldiges ekonomiska ställning vara avgörande för om extra avdrag skall medges. Man bör därför behålla det nuvarande systemet med en prövning av nedsättningen av skatteförmågan från fall till fall. Redan inom ramen för gällande lagstiftning finns enligt min mening tillräcklig möjlighet att erhålla skäligt avdrag för sådana sjukdomskostnader som verkligen nedsatt skatteförmågan. Avslutningsvis vill jag i detta sammanhang erinra om att regeringen vid denna höstriksdag lagt fram förslag om höjning av maximibeloppet för extra avdrag för nedsatt skatteförmåga.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Av detsamma framgår att finansministern inte är beredd att gå med på ett generellt avdrag för alla diabetiker oavsett deras ekonomiska ställning. Jag är medveten om att betänkligheter kan anföras mot ett sådant förfarande. Det är ostridigt att sjukdomen diabetes ofta medför en väsentlig fördyring av levnadskostnaderna för den som drabbas av sjukdomen. Insulinet är visserligen kostnadsfritt, men sprutor och spetsar i de flesta fall samt viss del av kostnaderna för läkarbesök och kontrollundersökningar måste vederbörande själv svara för vartill kommer förlust av arbetsförtjänst på grund av den nödvändiga sjukdomsbehandlingen. För att undvika och förebygga följdsjukdomar måste också kostens sammansättning ägnas ständig uppmärksamhet. Som jag framhöll i min interpellation är diabetikerkosten avsevärt dyrare än vanlig husmanskost. Jag stödde detta mitt påstående på en undersökning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där man har utrett kostnaderna för diabetikerkost i förhållande till normalkost. Docent Björn Isakson och kostkonsulenten Lillian Frick har på grundval av denna undersökning bestyrkt kostfördelningen i ett intyg daterat den 20 januari 1965. Jag citerar ur intyget: »Diabetespatienterna vid Sahlgrenska sjukhuset erhåller en kostbehandling som följer moderna medicinska riktlinjer. Vid en nyligen företagen kostnadskalkyl konstaterades att råvarorna till denna diabeteskost är 40 70 dyrare än för normalkosten vid sjukhus.

Det har emellertid framkommit att skattemyndigheterna på vissa håll i landet tyvärr varit restriktiva härvidlag. Och skulle det vara så, att man går med på extra avdrag i inkomstlägen mellan 30 000 och 40 000 kronor finns det ingen anledning — det vill jag framhålla — att tala om restriktivitet på det område det nu gäller. I de fall som låg till grund för min interpellation gällde det personer med ganska små inkomster som inte medgivits extra avdrag. Det är med stort intresse jag emotser kommande års taxering för att få utröna huruvida riksskattenämndens välvilliga inställning till de diabetessjuka verkligen slagit igenom ute i landets olika taxeringsnämnder. Jag hade givetvis önskat att finansministern — med stöd av faktiska förhållanden — skulle gå med på att generellt avdrag beviljas diabetiker mot uppvisande av läkarintyg, vilket avdrag för slagsvis skulle utgöra 1 000 kronor. Finansministern går emellertid inte med på detta under åberopande av bl.a. att de som lider av diabetes inte bör komma i en särställning. Jag kan förstå de principiella betänkligheterna, men vi får komma ihåg att diabetes för många är en livslång sjukdom och att den för dem som drabbas därav medför avsevärt fördyrade levnadskostnader. Därför borde betänkligheterna mot ett generellt avdrag inte vara så stora. Även om svaret inte helt tillgodoser mina önskemål vill jag uttala förhoppningen, att skattemyndigheterna skall vara generösa när de behandlar självdeklarationer med yrkande om avdrag på grund av fördyrade levnadskostnader från personer som drabbats av sjukdomen diabetes. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Jag kan betyga att bevillningsutskottets behandling av fråsan om avdrag för fördyrade levnadskostnader på grund av diabetes betytt väldigt mycket för taxeringsnämndernas inställning. Jag har full förståelse för att man fortfarande får göra detta avdrag enligt 50 § kommunalskattelagen, d.v.s. efter prövning av skatteförmågan. Skulle man inte göra det utan betrakta utgifterna som omkostnader för inkomstens förvärvande e.d. tror jag det skulle vara svårare att få gehör för ett yrkande om avdrag. Många människor med andra slags besvär har ju liknande merutgifter. Vi blev inom Diabetesförbundet mycket glada när riksskattenämnden gjorde sin rekommendation om avdrag för diabetessjuka. Tyvärr har utfallet av rekommendationen blivit ganska ojämht hos taxeringsnämnderna, och det har varit stor skillnad på ställningstagandena. Vi har riktat en rundfråga till våra medlemmar på olika håll, och den inventeringen har givit till resultat att beloppen för avdragen blivit mycket varierande på grund av att bedömningsgrunderna varit olika. Det som irriterar är väl just detta att man i taxeringsdistrikt intill varandra finner hur en som man tycker har rätt god inkomst får ett bra avdrag, medan en annan med mindre inkomst får ett sämre avdrag. Vi inom Diabetesförbundet kommer att till riksskattenämnden överlämna den inventering vi gjort för att visa att bedömningen förefaller ha blivit ojämn. Vi hoppas att riksskattenämndens rekommendation skall gå ut en gång till med påpekande av de ojämnheter som uppstått. Jag förstår helt att man inte kan införa ett enhetligt avdrag. Faktum är att många därigenom skulle få mindre än de får nu, även om åtskilliga naturligtvis skulle komma upp i litet högre avdrag än för närvarande. Jag tycker att det är rimligt att ha skatteförmågan till grund för avdraget, ty det harmonierar mer med vår skattelagstiftning. Emellertid skall vi — som sagt — göra en påstötning med hjälp av de exempel som verkar horribla.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det väl måste vara på något sätt oklara rekommendationer från riksskattenämnden som gör att bedömningarna blir olika i de skilda taxeringsnämnderna. Jag har fått brev och telefonsamtal som vitsordar just detta: i ett taxeringsdistrikt har en diabetiker fått ett skatteavdrag, men i ett annat har det icke beviljats o.s.v.

Jag har inte avsett att de som nu får avdrag skall få det sämre genom ett generellt avdrag, tvärtom. Det kan emellertid vara motiverat att den som lider av diabetes skall kunna få ett skatteavdrag, även om han har pengar på banken. Man skall vara generös också mot dessa människor.
Herr talman! Kanske jag får lov att anvisa lösningen på detta problem. Vad vi här talar om är den bristande likformigheten. Jag har en gång i tiden motionerat om att man skulle införa en tjänstemannataxering bl.a. just för att uppnå likformighet. Det är viktigt att taxeringen är rättvis, men det är kanske ännu viktigare att den är likformig. Nu förhåller det sig så — som här har nämnts — att man i ett distrikt gör på ett sätt och i annat på ett annat sätt. Detta väcker irritation och är naturligtvis oriktigt. Jag hoppas att finansministern tar förslaget om att införa tjänstemannataxering, vilket skulle medföra likformighet, under allvarlig omprövning.

Herr talman! Herr Gomér har i en interpellation frågat mig, om jag vill medverka till en sådan ändring av bestämmelserna angående fast tillägg vid markvinstbeskattning, att deras rationaliseringshämmande effekt för jordbruksföretag undanröjs, t.ex. genom proportionering av tillägg vid delförsäljning av fastighet. Frågan gäller det årliga fasta tillägg på 3 000 kronor, som får göras enligt de nya regler för realisationsvinst på fastighet som antogs vid 1967 års riksdag. I samband därmed hemställde riksdagen, att frågan om införande av en särskild justeringsfaktor vid realisationsvinstbeskattningen av jordbruksfastigheter skulle övervägas av Kungl. Maj:t. Den begärda undersökningen pågår för närvarande inom finansdepartementet. I samband med mitt ställningstagande till de förslag som kan föranledas av denna undersökning får jag anledning att även pröva frågan om det kan vara lämpligt att ändra bestämmelserna angående det fasta tillägget vid markvinstbeskattningen för att underlätta jordbrukets rationalisering.

Herr talman! Jag ber att få tacka fi nansministern för svaret på min interpellation. Jag har inte aktualiserat frågan för att kverulera över några paragrafformuleringar utan för att försöka få en lösning på ett problem — att det verkligen är fråga om ett problem bekräftas i finansministerns svar. Jag är angelägen om att betona att det vid lösandet av detta problem inte får bli några försämringar för de brukare, ofta småbrukare, som för att följa intentionerna om skapandet av bärkraftiga enheter säljer sin gård. Bestämmelserna om avdrag vid vinstberäkningen är nu sådana, att den som säljer jorden men behåller huset inte får göra avdraget med 3 000 kronor per år. Man kan då göra så, att man säljer hela fastigheten med huset och utnyttjar avdraget, och sedan köper man tillbaka huset, varom överenskommelse tidigare har träffats. Detta är emellertid inte praktiskt. ännu mer opraktiskt är det om man säljer huset till en köpare och jorden till en annan. Man kan då inte utnyttja avdraget, eftersom vinsten ofta är ojämnt fördelad mellan hus och jord. Om en kommun skall köpa jorden men huset skall behållas kan man komma i den situationen, att ägaren vill ha en skenförsäljning av huset, som han alltså sedan ämnar köpa tillbaka. Förutom att det juridiskt sett är tvivelaktigt är det opraktiskt om kommunalfullmäktige vid köp av jord samtidigt skall besluta om att sälja tillbaka huset. Det är då fråga om en ren skenaffär. Finansministern säger i svaret — som jag tycker var både riktigt och koncist — att en utredning pågår inom departementet. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att denna arbetar skyndsamt. Jag har fullt förtroende för att finansministern vidtar åtgärder för att åstadkomma en lösning av problemet som blir till båtnad för alla parter. Lantbruksstyrelsen har vid samtal framhållit att jordbrukarna för närva rande har betydande svårigheter att överblicka skattekonsekvenserna av en försäljning. Taxeringsmyndigheterna kan inte lämna klara besked, och detta vållar i sin tur svårigheter för lantbruksnämnderna i deras verksamhet. Lantbruksstyrelsen kan i dagens situation inte lämna någon hjälp och vägledning i anledning av lantbruksnämndernas förfrågningar. Styrelsen lär också ha övervägt en skrivelse i frågan till riksskattenämnden. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig dels om jag anser att kommittén för barns utemiljö bör granska frågan om säkerhetsbestämmelser för lekplatserna och den utrustning som används där, dels om jag avser att hos varudeklarationsnämnden hemställa om utarbetande av normer för godkända lekredskap på de allmänna lekplatserna. Vad den sistnämnda frågan beträffar har varudeklarationsnämnden upplyst att, även om provningsmetoder skulle kunna utarbetas för den i interpellationen avsedda lekmaterielen, så återstår frågan om att fastställa vissa minimikrav för tillgodoseende av säkerheten. Sådana har beaktats beträffande flytvästar — i fråga om vilka uppenbar livsfara kan föreligga — men normalt ingår det inte i nämndens uppgifter att på detta sätt godkänna varor. Kommittén för barns utemiljö behandlar såväl frågan om säkerheten på lekplatser som frågan om rekommenda tioner beträffande lekredskap och inspektion genom offentlig instans av sådana redskap i vad avser t.ex. fästanordningar. Kommittén väntas lägga fram sitt betänkande under första halvåret 1969.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min interpellation. Svaret är kortfattat, men det ger besked beträffande min fråga, om kommittén för barns utemiljö också behandlar säkerheten på lekplatserna och frågan om en offentlig instans, som kan rekommendera lekredskap och inspektera sådana. Den direkta anledningen till min interpellation var ett fall, som inträffade i min hemstad Kiruna, där otillfredsställande fästanordningar och bristande tillsyn av lekredskapen var orsak till en fyraårig flickas död. Naturligtvis kan det sägas att det plank på vilket flickan fastnade inte var avsett att klättra på, och självfallet är det riktigt att egentligen allt är farligt när det gäller småbarn. De är oberäkneliga och kan ramla ned från en sten och bryta en arm, om det vill sig illa. Att skapa en lekplats där inget barn på något sätt kan göra sig illa är omöjligt, men det är inte omöjligt att ta bort saker som bevisligen har orsakat stora skador, och det är inte omöjligt att göra lekredskapén betydligt säkrare än de nu är på alltför många håll. Under de senaste månaderna har det — inte minst tack vare moderna museets uppmärksammade initiativ — pågått en livlig debatt kring frågan om lekplatsernas utformning. Denna debatt är glädjande, eftersom den kan ruska om föreställningen att en lekplats skall vara en plätt med en låda — i bästa fall med litet sand — och möjligen någon gunga i tråkig järnställning och kanske en rutschbana. På alltför många ställen framgår det tydligt att ingen funderat över lekplatsens läge. Parkeringsplatserna har ju kommit före i planeringen, och lekredskapen har inte heller kostat särskilt mycken tankemöda. De ansvariga har anskaffat det som traditionsenligt utbjudits. Så har det varit och tyvärr är det på alltför många håll så fortfarande. Lekplatsen ligger på skuggsidan, stensatt, tråkig och alltid likadan. Men vår tids barn väntas ju växa upp till rörliga, initiativrika människor, inställda på förändring och aktiv verksamhet. Då borde väl också lekplatserna utformas med tanke på detta. Att få lekredskap som är lätt isärplockade och ger många variationsmöjligheter borde inte vara något ouppnåeligt i vår tid. Trä och plast liksom papp av olika slag kan användas. Man kan också ställa frågan varför det inte satsas mer på bygglekplatser. Av tomma packlårar, halva cementrör, tegelstenar och plankor som blivit över vid byggen kan barn åstadkomma nära nog vad de vill, med eller utan hjälp av vuxna. Ett vanligt argument är att sådana lekplatser är skräpiga. Men är det då bättre att barnen skräpar ned på de vanliga lekplatserna, därför att de är tråkiga, eller i portar och på andra ställen därför att de inte trivs? Frågan om bygglekplatser och kravet på att leken också skall innehålla spänning ger emellertid anledning att också ta med i bilden behovet av lekplatser för olika åldrar. Det har på sina håll antytts att en alltför stark betoning på säkerhet skulle betyda att lekplatsen blev tråkig. Men en ordentligt fästad rutschbana kan väl inte vara tråkigare än en som kan dras omkull med en hand och orsaka svåra olyckor. När barnen skall foga samman lösa delar av trä eller plast kan de möjligen få något finger i kläm men knappast skada sig så som t.ex. vid fall från en gunga ned på ett, ännu alltför ofta förekommande, betongunderlag. En bygglekplats där hammare och spik kommer till användning bör givetvis vara till för något större barn, som någorlunda kan handskas med sådana saker. Debatten om lekplatserna har lett till upptäckten att barns lekbehov är precis lika viktigt som så och så många parkeringsplatser per hus. En dag kanske det t.o.m. blir mer än ett önsketänkande att barnpsykologer, pedagoger och barnläkare får vara med vid planeringen av lekplatserna. Kanske blir det anledning att återkomma till sådana synpunkter när det betänkande föreligger som statsrådet nämner i sitt svar. Bland dem på det kommunala planet som intresserar sig för lekplatsernas utformning väntar man med spänning på resultatet av arbetet i kommittén för barns utemiljö. I min interpellation hade jag också ställt frågan, om statsrådet avsåg att hos varudeklarationsnämnden hemställa om att normer utarbetas för godkända lekredskap på de allmänna lekplatserna. Jag är införstådd med att det normalt inte ingår i nämndens uppgifter att godkänna varor på det sätt som jag avser. Men har man nu kommit dithän att det finns normer för hur en barnsäng skall vara beskaffad för att motsvara vissa säkerhetskrav, så förstår jag inte varför man inte också skulle kunna få fram normer för åtminstone de vanligast förekommande redskap som barnen skall använda under sin vakna, aktiva tid. Det är möjligt att inte varudeklarationsnämnden är den enda tänkbara instansen i det avseendet. Måhända kan en offentlig instans av det slag som statsrådet nämner i sitt svar så småningom också få i uppgift att utarbeta sådana normer. Med det anförda ber jag att än en gång få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret.

Herr talman! Tillsammans med fru Segerstedt Wiberg har jag reserverat mig på en punkt i utskottets utlåtande. Vi reservanter vill vara litet mera återhållsamma med hemligstämpeln än utskottsmajoriteten. Bakom reservationen ligger både principiella och praktiska överväganden. En av de grundläggande reglerna i svenskt samhällsliv är offentlighetsprincipen, som vi med rätta är stolta över. I andra länder saknas i stor utsträckning motsvarande bestämmelser. Offentlighetsprincipen kan generellt åsidosättas endast av andra ännu mera fundamentala krav, t.ex. krav på den enskildes integritet eller på rikets säkerhet. Begränsade och noggrant reglerade un dantag från offentlighetsprincipen accepterar vi givetvis för att samhället skall fungera i praktiken. Sådana undantag måste dock vara väl motiverade och inte mer genomgripande än absolut nödvändigt. Detta är en principiell uppfattning som inte bara vi reservanter har; den delas med stor sannolikhet av hela utskottet. Men det kan finnas en viss nyansskillnad där i de konsekvenser man drar av denna principiella inställning. I proposition nr 126 föreslås bl.a. utvidgade möjligheter till sekretessbeläggning vid psykologiska undersökningar. Där har man att göra med personsekretess, d.v.s. skydd för enskilda människor genom sekretessbeläggning av de ifyllda undersökningshandlingarna, som ofta kan lämna ingående upplysningar om den enskildes personliga förhållanden. Om behovet av den sekretessen råder inga delade meningar. Dessutom föreslås instrumentell sekretess, d.v.s. hemligstämpling av själva undersökningsformulären. Den sekretessen skulle enligt propositionen och utskottsmajoriteten gälla utan tidsbegränsning. På den punkten finns det av två skäl anledning att opponera, dels därför att den föreslagna sekretessen inte skall vara tidsbegränsad, dels därför att sekretessen kan omfatta handlingar som är knutna till »psykologisk undersökning», d.v.s. en enligt vår mening suddig gränsdragning. Den gränsdragningen innebär nämligen att man kan ge sekretesskydd även åt ganska primitiva och kanske lekmannamässiga undersökningsformer och undersökningar. Resultatet av sådana undersökningar kan sedan ligga som underlag för beslut av livsavgörande betydelse för den enskilda människan. Redan nu händer det att klåfingriga undersökningsledare sätter beteckningar som t.ex. »Konfidentiellt» på sådana formulär. Man försöker alltså hemligstämpla med metoder som saknar stöd i lagen för närvarande och som t.o.m. kan strida mot grundlagens anda. När pressen uppmärksammar, granskar och debatterar sådana undersökningar visar det sig ofta att allmänheten inte alltid har fullt förtroende för undersökningstekniken, och det beror framför allt på enstaka olämpliga frågor. En sådan granskning kommer naturligtvis att försvåras eller rent av omöjliggöras, om föreliggande lagförslag antages oförändrat. Förslaget om instrumentell sekretess sådant det är utformat i propositionen och enligt utskottsmajoritetens utformning kan definitivt inte anses stimulera en offentlig debatt om psykologiska undersökningar. Vi reservanter anser att den instrumentella sekretessen skall begränsas dels i tiden, dels till sin omfattning och föreslår därför en tidsbegränsning till tre år samt den inskränkningen, att sekretessen endast skall avse undersökning där psykolog medverkar. Beträffande den senare delen av förslaget ansluter vi oss till det kvalitetskrav på undersökningar som skall få sekretesskydd, vilket uppställts i den departementspromemoria som ligger till underlag för propositionen. Utskottsmajoriteten uttalar att begreppet »psykolog» inte är vedertaget definierat. Men, herr talman, i kanslihuset ligger ett komplett förslag från dåvarande medicinalstyrelsen om statlig legitimation för psykologer. Enligt uppgift vilar förslaget, som är något år gammalt, i avvaktan på gemensamma nordiska regler. Begreppet »psykolog» torde alltså i dagens läge vara väl definierat, även om definitionen ännu inte är författningsmässigt reglerad. I propositionen anförs något som är ganska intressant i detta sammanhang. Det heter där att det för närvarande pågår en utredning om förutsättningar och former för psykologiska undersökningar inom statlig och kommunal förvaltning. Man är alltså i färd med att försöka definiera och avgränsa begreppet »psykologiska undersökningar». Det framstår mot denna bakgrund alldeles klart att begreppet »psykolog» i dagens läge är bättre definierat än det i propositionen och av utskottsmajoriteten förordade begreppet »psykologiska undersökningar». Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 23, om ändring i Jagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar, har jag fogat en blank reservation. De s.k. psykologiska proven, om vilkas värde det i övrigt kan råda olika meningar, blir allt vanligare vid bedömning av sökande till viss utbildning eller anställning. Även sådana prov bör enligt lagförslaget ha visst sekretessskydd — detta såväl vad gäller själva formuläret, d.v.s. beträffande den instrumentella sekretessen, som i vad avser de personliga uppgifterna, personsekretessen. Härom råder praktiskt taget inga delade meningar. I fru Segerstedt Wibergs motion yrkas, att sekretessen för de psykologiska proven skall begränsas till förslagsvis tre år. Jag sympatiserar med detta förslag. Motionens ändring av uttrycket »psykologisk undersökning» till termen »undersökning där psykolog medverkar» finner jag däremot ej tillräckliga skäl att tillstyrka. Detta är således motiveringen till min blanka reservation. Eftersom ingen uppdelning skett, kommer jag att avstå från att rösta vid en eventuell votering.

Herr talman!

Nu lär militärpsykologiska institutet motivera sina stundom t.o.m. enfaldiga frågor med att inskrivningsmyndigheterna bättre kan bedöma den värnpliktiges möjligheter att klara tjänstgöringen med ledning av de svar som han kan ge på frågorna. Men där kommer då den personliga integriteten in i bilden. Hur blir det med den? Det förefaller som om man, när man gör upp sådana här frågeformulär som man vill sekretessbelägga, vore tämligen blind för individens rätt att skydda sin rent personliga sektor för samhällets insyn. Nu kan sägas, att ingen är skyldig att besvara frågorna, ingen kan tvingas att göra detta. Men en sådan invändning är väl föga värd. Och den som till äventyrs skulle vägra att svara kan bli misstänkt för att ha något att dölja. Den springande punkten är alltså frågan, om individen blir kränkt eller ej. En blivande värnpliktig skall exempel vis inte uppmanas att avslöja för inskrivningsmyndigheten att han har en mor som smygsuper och en far som har dåliga nerver och aldrig kunnat sköta pengar. Jag har den uppfattningen, att de militära organen kan göra en bra soldat av honom och kanske t.o.m. lyckas bättre om de inte vet detta om honom. Jag menar, att dylika frågeformulär egentligen över huvud taget aldrig borde få komma till användning. Under alla förhållanden bör de inte kunna sekretessbeläggas och <permanentas, t.o.m. på obegränsad tid. Om den offentliga debatten och kontrollen försvinner i detta sammanhang, är verklig fara å färde. Här borde egentligen inte finnas någon sekretess alls. Det är inte nödvändigt för användning av formulären — om man nu skall använda dem, vilket jag inte tycker. Frågornas karaktär är sådan, att handlingarna inte förlorar sin användbarhet, även om de inte är sekretessbelagda. Det finns ingen annan möjlighet för mig att åtminstone till en del ge uttryck för min uppfattning än att ansluta mig till reservationens yrkande om begränsning av sekretessen. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen!.

Herr talman! Även jag kommer att rösta för reservationen, men jag gör det enbart därför att det inte finns något yrkande med utsikt till bifall som går ut på avslag på propositionen i den del som rör den instrumentella sekretessen. Enligt min mening borde propositionen i den delen ha avslagits utan nämnvärd tvekan. Det finns, herr talman, grovt schematiserat tre typer av frågor eller prov i de tester vi här diskuterar.

För det tredje finns de ofta mycket intrikata personliga frågorna. Herr Nordstrandh har gett några exempel. Jag skulle kunna ge många fler. Det är lätt att ur föreliggande material dra fram exempel som, om man ville vara elak, verkligen skulle ställa hela verksamheten i en egendomlig dager, men jag skall inte göra det, i varje fall inte tills vidare. Det är uppenbart att det inte spelar någon som helst roll för försöksresultaten om den prövade redan i förväg i detalj skulle känna till de frågor som gäller det personliga området. Det förhållandet att mor smygsuper eller far har dåliga nerver ändras inte — och heiler inte svaret på frågorna — av att försökspersonen känner till frågorna i förväg. Snarare skulle man kunna vänta att svaren, om samarbetsvilja finns, blir fullständigare och bättre efter en viss förberedelsetid. Händighetsproven, som jag tillåter mig kalla dem, påverkas knappast heller. Sådana prov finns i obegränsat antal vid det här laget. Vem som helst av oss kan gå in i en bokhandel och köpa hundratals prov att öva på. Experterna som gör proven har tillgång till hur många som helst. De skulle som i ett lotteri kunna dra ett prov ur högen minuterna innan testningen skall börja. Däremot är det alldeles klart att kunskapsprov inte skall vara kända i förväg av den som skall genomgå provet. Det vore lika tokigt som att publicera studentuppgifterna i matematik några dagar innan provet skall genomgås. Det gör vi inte heller. Men, herr talman, dessa uppgifter är redan sekretessbelagda och skyddade. De kan i dag icke kommas åt förrän provet är i gång. Man är alltså tryggad mot att försöksperso nerna själva känner till dem. Vad göres oss mera sekretess behov än detta? Det sägs att detta är en ekonomisk fråga. Herr Johansson i Trollhättan menar att det blir billigare om man kan använda samma test några år längre, t.o.m. längre än tre år. Javisst, men när, herr Johansson, har vi 1 Sveriges riksdag gått med på att allvarligt inskränka offentlighetsprincipen för någon ganska bagatellartad ekonomisk vinnings skull? Den är bagatellartad, ty det är sällan man använder ett test längre än tre år. Herr talman! Vi rör oss här på ett område som är mycket viktigt för den enskilda människan och håller på att bli allt viktigare. Hur har vi inte i denna kammare diskuterat skolans betygssättning, absoluta betyg och relativa betyg? Vi har gjort det med stor energi och stort intresse — med all rätt — och vi har vid våra debatter haft allt material tillgängligt. Allt som finns att veta om betygssystemet har vi kunnat veta. Dessa psykotekniska prov och test av alla möjliga andra slag håller på att bli kanske ännu viktigare för människors framtid än skolbetygen. Det är inte många områden i livet man kan komma in på utan att i något sammanhang genomgå ett sådant prov. De är avgörande för människors hela framtid. Hur de utformas är verkligen inte någonting som bör hållas hemligt ens till någon aldrig så liten del. Det är en ytterligt angelägen offentlig uppgift att ordentligt få diskutera och genomlysa vad som här sker. Vi vill ha rätt att göra det, och när vi gör det vill vi ha materialet på bordet. Jag skulle inte vilja vara med den dag — som alldeles säkert kommer — då problemet kommer upp på nytt därför att någon osedvanligt enfaldig fråga har blivit ställd och man undrar om människor verkligen skall få lov att malträteras på det sättet. Det uppstår en debatt om huruvida det skall få gå till så, och då svarar psykologerna som genomfört pro vet: »Nej, det där är inaktuellt. Ni fick inte tag i materialet förrän det var tre år gammalt. Sådana frågor ställer vi inte numera, så den debatten är slut.» Tack, säger jag, kan jag få se på de färska proven? »Nej, de är hemliga i tre år.» En sådan debatt kan vi inte föra. Vi måste ha rätt att ta del av detta material. Till sist, herr talman, märk väl: Här står jag med ett par frågeformulär i handen, båda från militärpsykologiska institutet. Det finns många fler. I dag är de offentliga. Det finns inte ett enda exempel angivet på att något skadligt har hänt på grund av denna offentlighet. Ingenstans i materialet har jag kunnat hitta ett exempel på att något prov har äventyrats eller att resultatet har blivit dåligt därför att handlingarna har varit offentliga och det har varit möjligt att få ut dem i förväg. Vi har alltså en offentlighet som, såvitt jag förstår, har fungerat bra och utan skadeverkningar. Vad finns det då för anledning att ytterligare inskränka den? Jag skulle, herr talman, helst ha sett att vi hade kunnat rösta för avslag på hela sekretessförslaget i den del det gäller instrumentell sekretess om formulären; personsekretess är något helt annat, och mot den har jag inga invändningar. Instrumentell sekretess om formulären vill jag emellertid inte vara med om. Jag nöjer mig, herr talman, i dag med att föreslå bifall till fru Segerstedt Wibergs reservation, som åtminstone något begränsar eländet.

Herr talman! På sidan 18 i propositionen 126 säger departementschefen följande: »En nyligen tillsatt utredning skall närmare undersöka förutsättningarna och formerna för användningen av psykologiska undersökningsmetoder inom både statlig och kommunal förvaltning. Denna utredning kommer även att behandla sådana frågor som om begränsningar måste uppställas beträf Det betyder att begreppet psykologisk undersökning ännu inte är utrett och definierat. Beträffande begreppet psykolog har man däremot ett fullständigt utredningsmaterial, och enligt tillgängliga uppgifter vilar frågan alltså i avvaktan på gemensamma nordiska bestämmelser, någonting som enligt uppgift också skulle bli klart under innevarande höst. Om riksdagen bifaller reservationen innebär detta att Kungl. Maj:t har fullständigt underlag för att omgående definiera begreppet psykolog entydigt och klart. Det har t.o.m. gått så långt, att man i tidningarna kan se platsannonser om skolpsykologer i vilka man såsom kompetenskrav föreskriver »enligt Kungl. Maj:ts anvisningar för psykolog (fil.

Herr talman! Jag vill bara helt kort meddela, att även jag ämnar stödja reservationen. Jag sällar mig till de talare som här har sagt att det inte bör finnas några inskränkningar i offentliggörandet av sådant material. Frågeformulär som är författade av klåfingriga psykologer har ofta irriterat allmänheten och med rätta riktat strålkastarna mot frågor av skum karaktär. Jag kan hänvisa till den interpellationsdebatt i denna kammare som var föranledd av en psykologisk enkät vid Fredhälls övningsskola, då till yngre elever hade ställts frågor, som med rätta på det starkaste upprörde allmänheten. Dåvarande statsrådet Edenman framhöll i sitt svar att undersökningarna hade berört »sådana förhållanden som det med hänsyn till deltagarnas ålder och utvecklingsstadium måste anses uppenbart olämpligt eller för den enskilde skadligt att avhandla». Man kan faktiskt fråga sig: Hur opsykologiska får psykologer egentligen vara? Vi måste behålla, och helst även förstärka, offentlighetens ljus över sådana handlingar och inte släcka det. Därför, herr talman, kommer jag att rösta för reservationen!. Den är dock något bättre än vad utskottsmajoritetens förslag är.